Herr talman! Många äldre och funktionshindrade med stora vårdoch servicebehov lever under villkor som annars inte accepteras i vårt samhälle, säger socialministern i sitt svar. Så är det. Den här frågan har dess bättre blivit en central politisk fråga. Det är glädjande och nödvändigt, för bara då kan missförhållandena rättas till. Jag ber att få tacka socialministern för svaret. I folkpartiet har vi tagit upp frågan om villkoren i långvården under rubriken Det glömda Sverige. Trots att tusentals människor direkt berörs och trots att hundratusentals människor känner till det, har det länge varit förvånansvärt tyst om villkoren i åldringsvården, främst i långvården. Politiskt bär vi ett gemensamt ansvar för detta. Länge var den bärande tanken att allt fler vårdplatser på institutioner måste komma till. Först under senare år har en omsvängning skett. Nu gäller det att se till att vi inte hamnar i en annan ytterlighet. Det måste finnas möjligheter att välja också för den som är gammal och skröplig liksom för svårt handikappade. Därför måste den grundläggande tanken vara att vård och omsorg av äldre i första hand ges i den invanda miljön, men att samtidigt den sjukvård och rehabilitering som också behövs ges på institutioner, under så trygga och hemlika former som möjligt. I folkpartiet har vi drivit kravet på rätt till eget rum i långvården. Det är en stark sammanfattning av just denna idé. Det blev nästan den enda avgränsat konkreta frågan i valrörelsen. Jag kan väl utan att överdriva säga att väljarna visade uppskattning av det kravet. Det gladde och har glatt att det finns liknande tankegångar i regeringens agerande, nu senast i regeringsdeklarationen och socialministerns svar. I den nya proposition som socialministern aviserar hoppas jag att detta ytterligare blir konkretiserat. Jag skulle vilja uttala den förhoppningen att den propositionen blir mera åtgärdsinriktad, som det brukar heta på byråkratspråk, än de tidigare propositionerna i det här ämnet har varit. Vi har föreslagit ett tioårsprogram för att förverkliga kravet på rätten till eget rum. Jag hoppas att regeringen tar fasta på den tanken. Den kommande propositionen skall grundas på en helhetssyn. Det är också bra. Låt mig bara säga att det hade varit bra om den helhetssynen redan hade varit presenterad och fastlagd här i riksdagen i samband med att vi nu skall diskutera de differentierade vårdavgifterna. Min interpellation tog emellertid sikte på en annan del av villkoren i långvården, nämligen den medicinska behandlingen. Frågan hade sin direkta bakgrund i ett omskrivet vårdfall. Detta fall fick säkert stor uppmärksamhet därför att många människor oroar sig för och oroas av hur man kan komma att bli behandlad i långvården. Om det omskrivna fallet säger socialministern att hon avstår att kommentera det därför att det skall behandlas av hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Jag hade inte väntat mig något annat. Jag hade i själva verket inte ens väntat mig den kommentaren. Vi skall inte diskutera enskilda ärenden här i riksdagen. Till yttermera visso hade jag inte frågat om detta konkreta fall. Min fråga gäller vad regeringen tror och tycker ytterligare kan göras för att tillförsäkra människor i långvården god sjukvård och respektfull behandling. Ett utförligt svar på frågan tror jag skulle kunna medverka till att stilla den oro och tillbakavisa de missuppfattningar som kan finnas om behandlingen i långvården. Att den saken är värd att debattera framgår på många sätt, bl.a. i den enkätundersökning som Landstingsförbundet har låtit genomföra. På frågan ”Får vi en erforderlig omvårdnad och omtanke i långvården?” svarar nästan hälften, eller 45 96, nej. Det är en tankeställare, så mycket mer som man vet att denna andel har ökat från tidigare mätningar. Som svar på min fråga pekar socialministern på personalens betydelse; där förändringar av långvården har lyckats beror det på att personalen har motiverats. Det är också sant. Allmänhet och arbetsgivare har anledning att visa större uppskattning av det arbete — för att inte säga det slit — som utförs i den tunga långvården. Socialministern konstaterar också att arbetet i långvården är ett lågstatusyrke, men sådant går ju att ändra på. Om vi politiker framhåller långvården som en viktig och uppskattad del av vår sjukvård, om personalen ges utbildning och vidareutbildning som ökar kunnande och stärker yrkesstoltheten och om arbetsgivare i förhandlingar om löner och anställningsvillkor gör motsvarande markeringar, är det klart att detta förhållande går att ändra på. Det hade varit intressant om socialministern hade velat utveckla sina synpunkter på hur förhållandena för de anställda i långvården skulle kunna förbättras, också i denna mening till gagn för patienterna. Slutligen, herr talman, rör en viktig del i denna fråga behandling i livets slutskede. Såvitt jag vet har socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram, och det hade också varit på sin plats, tycker jag, att socialministern kommenterade den frågan. Om socialministern i den fortsatta debatten vill komplettera sitt svar med kommentarer till någon av de här frågorna, tror jag att det skulle kunna medverka till att mildra oron och höja tilltron till långtidssjukvården.

Herr talman! De två interpellationer som här besvarats har ställts med utgångspunkt i behandlingen av en patient som vårdades vid ett sjukhem i Värmland. Patientens anhöriga och den medicinskt ansvarige läkaren har varit av olika uppfattningar om vilken behandling som borde ha getts patienten under hans sista levnadsdagar. Dessa skilda uppfattningar har lett till stor publicitet. Frågan har breddats till en debatt om långtidssjukvårdens karaktär och kvalitet. Göte Jonsson befarar att sjukvårdspersonal skulle förhindras att medverka i ett förändringsarbete genom dubbla lojaliteter. Han antyder att detta skulle bero på att inget alternativ erbjuds vid sidan om landstingens vårdresurser. I verkligheten är det så att landstingens personal är kraftigt pådrivande i utvecklingsarbete inom sjukvården, inte minst inom långvården. Ingemar Eliasson har endast tagit del av en partsinlaga kring det aktuella fallet. Han betygsätter alltför lättvindigt och därför felaktigt den vård som ges av långvårdens personal, som — jag citerar ur hans interpellation — ”att människor behandlas ovärdigt och förnedrande”. Om Ingemar Eliasson hade försökt inhämta någon upplysning om den berörda personalens försvar och förklaring till behandlingen i detta fall, hade säkert inte dessa sårande formuleringar använts. Herr talman! Jag skall givetvis inte gå in på den bedömning som nu skall ske av hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, men jag känner ett stort behov att kort få redogöra för det förändringsarbete som personalen vid det berörda sjukhemmet deltar i. Långtidssjukvårdens största problem under många uppbyggnadsår, var otillräckligheten i antalet vårdplatser. Först inriktades därför arbetet på nya byggnationer och utbildning av ny personal. Det fanns tidigare en låg värdering av långtidssjukvården och dess möjligheter. Säkert upplevdes den av många som en fortsättning av de gamla kronikeravdelningarna inom akutsjukvården. Alltför länge byggde man de nya sjukhemmen med akutsjukhusen som förebilder. Men den nya personalen, med utbildning som inriktades på en aktiv rehabilitering, gjorde tidigt både patienter och politiker uppmärksamma på behovet av förändringar. Det handlade om ny lokalplanering, ändrad arbetsorganisation, nya målsättningar i vårdarbetet. I vårt landsting har det lett till övergång till vårdlagsarbete, med en 20 procentig personalökning i långtidssjukvården under fem år. I lokala samråd tar vi tillvara den arbetande vårdpersonalens erfarenheter. Befintliga lokaler förändras ofta när personalen förändrar sin arbetsorganisation och omgestaltar vårdens inriktning och innehåll. Nya sjukhem utformas efter vårdens nya målsättningar. Denna nya omvårdnad, som är ett genomtänkt och målmedvetet sjukvårdspolitiskt beslut, öppnar för medverkan i vården av både patienter och anhöriga. Detta förändringsarbete har pågått i några år. Man har nått olika långt, beroende på när man tillförts de nya resurserna, men det stöttas fortlöpande genom fortbildningsinsatser. Förnyelsearbetet har vidgats till en stark utveckling av hemsjukvården, praktisk samverkan med socialtjänsten och en breddning av olika rehabiliteringsverksamheter, inte bara för patientens fysiska utan också för mentala och sociala funktioner. Herr talman! Det sjukhem som dömts ohört av interpellanterna har under många år medverkat i detta viktiga utvecklingsarbete. Det var ett av de första lokala sjukhem i landet som skaffade sig direkt erfarenhet av de vårdprogram för vård under livets slutskede som från engelska förebilder brukar benämnas hospice-vård. Denna vårdmodell eftersträvar att ge patienten största möjliga livskvalitet in i det sista. Man lägger stor vikt vid en omvårdnad som betonar värdighet inför döden. Så långt som det finns medicinsk och mänsklig förmåga vill man möjliggöra en lugn och smärtfri död. Vårdpersonalens arbete, alltifrån läkaren till sjukvårdsbiträdet, inriktas också på en samverkan med de anhöriga för att dämpa den ångest som ofta finns kring livets slutskede och döden. I det fall som nu lett till debatt har detta omvårdnadsmål inte uppnåtts. Anhöriga uppfattar de medicinska insatserna som felaktiga. I den presskonferens som våra medicinska företrädare inbjöd till i anslutning till de uppmärksammade skriverierna, valde dock den berörda riksspridda tidningen att inte delta. Därför kunde inte den så hårt attackerade personalens version bli lika väl spridd och känd. Syftet från personalens sida med den medicinska insatsen var att dämpa ångest och eftersträva frihet från smärta i livets sista, svåra skede. De utredningar som socialministern redovisat ser vi med intresse och förväntan fram emot. Det utvecklingsarbete som sjukvårdspersonal inom långtidssjukvården i Värmland medverkat aktivt i under flera år kan bli ett positivt bidrag i detta utredningsarbete. Jag vill inbjuda socialministern och gärna de båda interpellanterna också till studiebesök hos oss i Värmland för fortsatta samtal i dessa frågor. Vi är inne i ett mycket dynamiskt skede i arbetet med alternativa vårdformer. Vi arbetar med utveckling av kultur i vården, helt enligt de önskvärda målsättningar som redovisats i socialministerns svar.

Herr talman! Det är beklagligt att Ingemar Eliasson vill förbigå mitt inlägg med tystnad. Hans påstående att jag skulle beskriva den värmländska situationen som alltigenom god och utan behov av förändringar är felaktigt. Vad jag ville med mitt inlägg var att ge Ingemar Eliasson den andra partens uppfattning om vad som skett i det fall som han åberopade sig på. Jag tror och hoppas att Ingemar Eliasson på olika vägar har skaffat sig den informationen. Jag tycker att Ingemar Eliasson bör ta tillbaka påståendet i sin interpellation, att behandlingen har varit ovärdig och förnedrande. Det påståendet riktar sig mycket sårande mot den personal i Värmland som känner sig träffad. Det hade varit lyckligt om Ingemar Eliasson i dag hade tagit tillbaka det påståendet.
Herr talman! Jag tycker precis som Göte Jonsson att det är viktigt att människor har valfrihet, och jag har betonat att det allra viktigaste för äldre människor när det gäller valfriheten är att de skall kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och att de, om det inte går, skall kunna få komma till ett sjukhem som har en mer hemlik karaktär än vad som kanske kännetecknar många av de institutioner som vi har i dag. I enlighet med regeringens skrivelse om förnyelse av den offentliga sektorn kommer alternativa former för att bedriva vård och service för äldre och handikappade att behandlas i den proposition som jag tidigare talade om. Det finns ju folkrörelser, föreningsliv och kooperativ som bör kunna få en vidgad roll i framtiden när det gäller vården, liksom också privata alternativ, under förutsättning att man har en verksamhet på lika villkor för människorna. Jag tror alltså att åtgärderna i första hand skall inriktas på de enskilda människornas behov. Jag uppskattar att Ingemar Eliasson vill ha ett vänskapligt meningsutbyte med mig. Jag vill också ha ett vänskapligt meningsutbyte med Ingemar Eliasson. Jag erinrade bara om att det i den s.k. Dagmarpropositionen fanns ett förslag till ett speciellt stimulansbidrag för utbyggnad av hemsjukvården. Det är detta vi diskuterar i dag. Jag tror att det är betydelsefullt att man från statsmakternas sida med hjälp av statsbidragen pekar på vad man tycker är väsentligt och vad man prioriterar inom hälsooch sjukvården. De speciella statsbidragen skall följas upp av socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer i dagarna att presentera allmänna råd om äldreomsorgen och långvården. Dessa allmänna råd baseras på ett mångårigt arbete på detta område inom socialstyrelsen.

Herr talman! Det jag har att säga till personalen vid det berörda sjukhuset har jag redan framfört direkt till den. Jag har visat min stora uppskattning av de insatser som görs. Det jag har att säga i den frågan har jag inget behov av att skicka med bud med Erik Janson. Jag tycker att det är litet småsint av Erik Janson att utnyttja det missförstånd som kan uppkomma när det gäller skillnaden mellan att ta sin utgångspunkt i ett omskrivet fall och den principfråga man därifrån behöver diskutera. Jag tar min utgångspunkt i den oro som redan finns och som dess värre har förstärkts hos allmänheten när det gäller förhållandena i långvården. Mycket av det socialministern nu har sagt är troligtvis ägnat att stilla eller mildra den oron. Det finns ett över alla partigränser starkt intresse att förbättra villkoren när det gäller både boendeförhållandena, den sociala hemhjälpen och den medicinska behandlingen. Allt detta hänger ihop, och det är därför önskvärt att vi får debattera det utifrån en helhetssyn, som har aviserats. Det är möjligt att jag lyssnade ouppmärksamt till socialministerns senaste inlägg, men jag uppfattade inte någonting om hur det ligger till med arbetet på ett vårdprogram för vård i livets slutskede. Här har socialstyrelsen ett uppdrag, och det är angeläget att det slutförs och att vi får en debatt både här i riksdagen — främst om riktlinjerna — och ute hos vårdhuvudmännen och på de olika sjukhusen om hur detta skall gå till. Jag tror att det är just i dessa frågor, som är känsligare än några andra, som det är angeläget att få information som leder till ökad trygghet och ökad förståelse mellan personal, patienter och anhöriga.

Herr talman! Jag ber att få meddela att svaret på interpellation 27 av Martin Olsson om översyn av jordförvärvslagen kommer att lämnas tisdagen den 19 november, då interpellanten inte hade tillfälle att ta emot svaret vid dagens sammanträde.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig vilken inriktning jag avser att ge det framtida skördeskadeskyddet och när riksdagen kommer att få förslag i ärendet. Regeringens ambition när det gäller det framtida skördeskadeskyddet är att åstadkomma en ordning som bättre än den nuvarande uppfyller behovet av skydd för den som drabbas. Regeringen har den uppfattningen att ett skördeskadeskydd under jordbrukets eget huvudmannaskap skulle ha större utsikter att tillgodose detta krav. Vid de överläggningar som förts med jordbruksnäringens företrädare har en lösning ännu inte kunnat uppnås. Regeringen kommer att på nytt aktualisera frågan.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

Då jordbruksministern nu upplyser om att överläggningar har skett med jordbruksnäringens företrädare och att det inte har gett några resultat, men att regeringen likväl på nytt kommer att aktualisera frågan, är ju detta naturligtvis tacksamt men inte 5 särskilt löftesrikt. Framför allt ger det ingen anvisning om vilken tid det hela kommer att ta. Man må ju hålla i minnet att det är hela sex år sedan en utredning föreslog konkreta åtgärder, som innebar betydande förbättringar av vårt gamla områdesskydd. Meningen var dock, som statsrådet säkert kommer ihåg, att den kompletterande delen av det skydd som då föreslogs mycket väl skulle kunna utgöra ett självständigt skydd. Förslaget innehöll en låne/bidragsdel, något som i sig innebar ett nytänkande på området och möjligen därför blev kontroversiellt. Jag är väl medveten om att den konstruktionen, som då möttes med skepsis, inte kunde genomföras alldeles direkt. Men efter den långa tid som nu har gått och efter de överväganden som har skett, delvis kompletterade genom bidrag av en enmansutredare inom jordbruksdepartementet, hade förslaget mycket väl kunnat genomföras. Men fortfarande, efter sex år, saknar vi en förbättring av det områdesskydd som vi så väl behöver. Med de skiftande förhållanden som råder i Sverige går det knappast något år då ingen del av landet drabbas av skördeskada. Årets skador är mer omfattande än genomsnittet. Hade vi haft ett fungerande skydd och fått ett förslag till förbättring tidigare, hade mycket av jordbrukarnas ekonomiska problem kunnat lösas på ett bättre sätt med det permanenta skördeskadeskyddet. Nu nödgas jordbrukarna i stället vädja till statsmakterna om ersättning, och det är en både opraktisk och förnedrande situation för jordbrukarkåren. Då jordbruksministern i sitt svar inte har aviserat någonting om vilken inriktning det framtida skyddet kommer att få, har jag med de nu redovisade synpunkterna velat ge en viss anvisning om vad vi från moderata samlingspartiets sida kan ställa upp på. Jag tycker det borde underlätta något att få fram det förslag till lösning som vi förväntar oss. Vad slutligen gäller skördeskadeskyddets huvudmannaskap så är det väl ödmjukt nog som jordbruksministern anfört att ett huvudmannaskap i jordbrukets egna händer rent av skulle ge ett bättre skydd. Jag tror ändå att jag i hög grad företräder jordbrukarna om jag säger att det är viktigare att vi skyndsamt får ett fungerande skydd med högre grad av individualitet än det gamla än att vi får en ny huvudman för skyddet. Det avgörande för jordbrukarna är ju inte en ny huvudman utan ett fungerande skydd. Då jag kunnat förstå att det varit ett bekymmer för den socialdemokratiska regeringen huruvida skördeskadefonden skulle tillåtas åtfölja skyddet även med ny huvudman, vill jag ge uttryck för stor förvåning. Vad annars? Skulle inte skördeskadefondens pengar, som är i huvudsak till lika delar tillskjutna av statsmakterna och jordbruket självt, i vilket huvudmannaskap som helst tillhöra fonden? Det kan aldrig komma i fråga att staten skulle kunna återta sin egen insats eller ännu mindre, som enmansutredaren en gång föreslog, i nåder låta jordbrukets andel bli kvar i fonden. Det måste vara alldeles självklart. Dessutom, och tråkigt nog, har problemet nu förenklats något för den socialdemokratiska regeringen. På grund av socialdemokraternas passivitet i denna fråga har nu fonden förtärts så att belopp under en treårsperiod i stort sett halverats. Era vedermödor att klara ut vem som skall behålla pengarna, statskassan eller jordbruket, har i någon mån reducerats genom tidsutdräkten. Jag vill till sist ställa följande fråga: Är jordbruksministern villig att redogöra för det nya moment han avser tillföra förhandlingarna med jordbruket för att få en öppning till stånd som kan leda fram till nytt huvudmannaskap? Då jag inte kan underlåta att tycka att det ligger litet resignation i att överlåta huvudmannaskapet i stället för att ta itu med en ordentlig förbättring av skyddet, vill jag också ställa frågan: Är det inte ändå för jordbrukets vidkommande långt bättre att få en förbättring till stånd än att jobba så intensivt på frågan om nytt huvudmannaskap? Jag vill gärna ge uttryck för den bestämda uppfattningen att även med ett förbättrat skydd kan man sedermera förhandla med jordbruket om huruvida man kan förändra huvudmannaskapet. Att låta detta ligga som en spärr för en förbättring av skyddet tycker jag är synd. Jordbruket är faktiskt värt att få en lösning av skördeskadeskyddet. Också årets skördesituation ger belägg för detta.
Herr talman! Låt mig först få säga att jag har litet svårt att förstå vad det var som gjorde att Arne Andersson i Ljung tyckte sig kunna utläsa att jag inte var särskilt entusiastisk för att få en lösning till stånd. Det är ju ändå så riktigt som Arne Andersson har sagt, att vi fick en utredning för sex år sedan beträffande skördeskadeskyddet. Men inte heller den borgerliga regeringen fann anledning att lägga fram förslag på basis av den utredning som genomförts. Det initiativ som jag sedan har tagit är att vi genom en särskild utredningsman, som haft speciell befogenhet att föra överläggningar, har försökt att komma fram till ett resultat som skulle kunna vara tillfredsställande för båda parter. När Arne Andersson betraktar det som ett uttryck för något slags resignation att jag och regeringen med mig tycker att det vore naturligt att huvudmannaskapet för den här viktiga frågan skulle ligga på jordbruket självt, blir jag också förvånad. I vanliga fall brukar vi tycka att det är rimligt och riktigt att den som så att säga drabbas av svårigheter också kan få ett ordentligt inflytande över hur de lösningar skall se ut som skall möta de svårigheterna. Det handlar alltså inte om något uttryck för resignation, utan det är en klar föreställning att jag för min personliga del tror att jordbruket självt skulle ha större förutsättningar att tillgodose de många önskemål som jordbrukarna har på den här typen av skördeskadeskydd. Att vi nu inte har lyckats komma fram till en lösning än beror på att vi är två parter som skall diskutera. Vi kommer att fortsätta överläggningarna, och jag har, som jag sade i svaret, siktet inställt på att på nytt aktualisera frågan. Vad överläggningarna kommer att innehålla utöver övriga moment som förekommit tidigare kan jag naturligtvis inte avslöja i dag för riksdagen, eftersom det är en uppgift för mig att diskutera med motparten LRF i första hand — inte att diskutera här inför riksdagen.

Herr talman! Jag medger gärna att det är naturligt att det i första hand är förhandlingsparten som skall få reda på vilket bud som kommer. Men eftersom det har gått så lång tid och ingenting har hänt, tycker jag det finns rimlig anledning att pressa på. Varje år måste nu en eller annan större eller mindre grupp av jordbrukare vända sig till regeringen och tala om: Nu har det gått riktigt illa för oss. Så är det i år i betydande delar av Norrland och i de norra och inre delarna av Svealand. Jag vidhåller att det är litet förnedrande för jordbrukarna att just på grund av den sölighet som finns inom regeringskansliet på det här området tvingas komma med mössan i näven och be jordbruksministern om hjälp för att överleva. Det är en situation som vi skulle kunna undvika. I varje fall skulle vi kunna minska antalet tillfällen då detta förekommer. Beträffande resignation: I svaret låter det inte ens som om vi har fortlöpande förhandlingar, utan att det har varit förhandlingar — en eller möjligen flera gånger — men att det inte har blivit något resultat och att förhandlingarna nu skall tas upp igen. Jag sade att det senare var löftesrikt, men med hänsyn till tidsutdräkten är jag ändå inte imponerad. Och jag tror inte att Sveriges bönder är imponerade över hastigheten. Jag tror att vi gemensamt har uppfattningen att det trots allt behövs ett skördeskadeskydd av ett eller annat slag. Den konstruktion som vi en gång i tiden föreslog med en låneoch en bidragsdel — i första hand som ett komplement till nuvarande områdesskydd och i andra hand, om konstruktionen visar sig hålla måttet, som ett fristående skydd — vidhåller jag fortfarande har sina företräden, även om modellen är oprövad. Jag tycker mycket väl att den kan aktualiseras. Det primära är att vi aktualiserar skyddets utformning och innehåll i stället för att prioritera vem som är huvudman. Jordbruksministern verkar tycka att jordbrukarna får ha ett så dåligt skydd som de har så länge de inte går med på villkoret att ta över skyddet. Så skall inte statsmakten förhandla med jordbrukets organisationer. Det tycker jag är att vara för mycket av myndighetsperson. Till sist: Inte kan det väl vara så att jordbruksministern har så knapphändiga kontakter med jordbrukets företrädare att det inte är känt inom jordbruksdepartementet vad jordbruket vill i denna fråga? Jordbruksministerns argument för att man själv skall ta över skyddet var ju att man ville vara välunderrättad — men det kan väl uppnås ändå. En överlåtelse blir kanske rent av lättare om det finns ett bra skydd att överlåta — då har statsmakten visat sitt ansvar för denna fråga, och då kanske motparten är mycket gladare att ta över, när man vet vad man har att erbjuda Sveriges bönder i händelse av dåligt skördeutfall.
Herr talman! Jag kan berätta för Arne Andersson i Ljung att LRF och jag redan haft överläggningar om detta, och jag har inte funnit att man på LRF är lika ointresserad av att jordbruket skall ta över huvudmannaskapet för skördeskadeskyddet som Arne Andersson tycks vara.
Herr talman! Jag har inte vare sig sagt eller antytt att LRF är ointresserat av att ta över huvudmannaskapet. Men den omständigheten att man har talats vid under i varje fall de tre år som Svante Lundkvist har varit chef för jordbruksdepartementet tyder väl på att entusiasmen från LRF:s sida att ta över skyddet inte har varit viktigare för LRF än skyddets sakliga innehåll. Det var detta som jag ville framhålla. En på detta område entusiastisk jordbruksminister skulle mycket väl kunna se till att vi får ett bra skydd. Sedan är det kanske mycket enklare att hitta en ny huvudman.

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor till mig: 2. Är det klarlagt om förvaring i berg på 500 m djup eller någon annan nivå uppfyller fordringarna i samma lagparagraf punkt 2? 3. Hur mycket pengar har hittills förslösats av SKB på borrningar liknande den som nu planeras i Uppsala? 4. Har regeringen och/eller energiministern någon uppfattning om vilken forskning och vilka undersökningar som i dagsläget bör prioriteras när det gäller förvaringen av kärnkraftsavfall? 5. Är energiministern beredd att medverka till att borrningar liknande Almungeprojektet stoppas om pengarna kan användas på ett bättre sätt? Med anledning av frågorna vill jag erinra om att sedan den 1 februari 1984 gäller lagen om kärnteknisk verksamhet , som har ersatt bl.a. atomenergilagen och den s.k. villkorslagen. Liksom enligt tidigare lagstiftning krävs särskilt tillstånd av regeringen för att en kärnkraftsreaktor första gången skall få tillföras kärnämne så att en självunderhållande kärnreaktion kan ske.

Kärntekniklagen ålägger också innehavarna av kärnkraftsreaktorer att svara för att en allsidig forskningsoch utvecklingsverksamhet bedrivs för hantering och slutförvaring av kärnavfall och för rivning av kärntekniska anläggningar. För tillsynen av denna verksamhet svarar statens kärnbränslenämnd. Innehavarna skall vidare upprätta ett program för den allsidiga forskningsoch utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som behövs för hanteringen av använt kärnbränsle. Programmet skall granskas och utvärderas av kärnbränslenämnden vart tredje år. Kärnbränslenämnden skall efter utvärderingen redovisa sitt ställningstagande till regeringen, som då har att pröva om reaktorinnehavarna uppfyller sina skyldigheter i fråga om forskningsoch utvecklingsverksamheten. Jag konstaterar mot den här bakgrunden att lagstiftningen har lagt långtgående och preciserade krav på reaktorinnehavarna för att den framtida säkra slutförvaringen av använt kärnbränsle skall tryggas. De åtgärder som Oswald Söderqvist berör i sin interpellation ser jag för min del som ett led i kraftindustrins verksamhet för att uppfylla de krav som lagen ställer på reaktorinnehavarna. Jag går nu över till de frågor som Oswald Söderqvist har tagit upp. I ansökningarna om laddningstillstånd för kärnkraftsreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 har en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle, KBS 3, redovisats. Metoden bygger på principen att det använda bränslet deponeras i berggrunden samt att bränslet omges med ytterligare barriärer som skall förhindra läckage av radioaktivt material. KBS 3-metoden har varit föremål för en omfattande remissbehandling och har granskats av ett flertal utländska expertorgan. Remissyttrandena och granskningsrapporterna har ställts samman i en departementspromemoria. Regeringen har i sina beslut den 28 juni 1984 om laddningstillstånd för Forsmark 3 och Oskarshamn 3 funnit att KBS 3-metoden i allt väsentligt kan godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd. Därmed har emellertid inte beslutats att KBS 3 är den metod som slutligen eller i nuvarande form kommer att tillämpas. Fortsatt allsidig forskningsoch utvecklingsverksamhet kommer att äga rum. I besluten den 28 juni 1984 föreskrev regeringen således att en första redovisning av denna verksamhet skall ges år 1986. Redovisningen skall vidare omfatta den forskningsoch utvecklingsverksamhet som har bedrivits i ftåga om KBS 3-metoden och hur de påpekanden och synpunkter som har framförts vid remissbehandlingen och expertgranskningen har beaktats eller avses bli beaktade. Regeringen kommer då, efter beredning och yttrande från ansvariga myndigheter, att ta ställning till forskningsprogrammet. Programmet för den allsidiga forskningsoch utvecklingsverksamheten syftar till att ta fram alternativa metoder för slutförvaring av använt kärnbränsle. Också provborrningar för att undersöka bergrundens beskaffenhet ingår som ett nödvändigt led i de förberedelser som måste vidtas för att få fram underlag för de beslut om val av metod och plats som senare skall fattas. Totalt har berggrundsundersökningarna hittills kostat 160 milj.kr. Detta är sådana kostnader som finansieras inom ramen för den särskilda avgift om 1,9 öre per kilowattimme som uttas på kärnkraftsel för att finansiera utgifter för använt kärnbränsle. Det slutgiltiga ställningstagandet i fråga om var och hur den slutliga förvaringen skall ske behöver inte göras förrän i början av 2000-talet. Tiden dessförinnan skall utnyttjas till att ta fram en metod för slutlig förvaring av använt kärnbränsle som uppfyller de ytterst stränga krav på säkerhet och strålskydd som måste ställas för att minimera riskerna för skador på människa och miljö. Under tiden förvaras det använda bränslet i centrallagret för använt kärnbränsle, CLAB.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min interpellation. Det är ett bevis på att det råder grundläggande missförhållanden i ett samhälle när åtgärder som är beslutade och vidtagna av statsmakten ständigt möter folkliga protester och opinionsyttringar. Detta gäller kärnkraftsfrågan i mycket hög grad. Vi har kunnat konstatera det i internationella sammanhang — när det gäller Europa har vi sett det i Frankrike, Västtyskland och Österrike. Det har handlat om kärnkraft för elproduktion och kärnkraft för vapenändamål, dvs. atombomber. Om man i ett samhälle ständigt stöter på folkliga protester trots att besluten är fattade i parlamentariska församlingar, visar det att det finns en förtroendeklyfta i samhället. Medborgarna litar inte längre på sina valda representanter. De har inget förtroende för dem som utlöser och vidtar de åtgärder det är fråga om. Detta är ett allvarligt demokratiskt problem. I vårt land har vi under tidigare decennier inte varit vana vid sådana här saker. Tvärtom har det alltid funnits en ganska stor överensstämmelse mellan de beslut om åtgärder som har fattats av olika regeringar och dem som fattas av olika myndigheter. De har accepterats av folket. Så är inte fallet med de beslut som rör kärnkraften. Vi har dock exempel också från tidigare år på frågor som mött protester. Jag tänker på FNL-rörelsen, Vietnamrörelsen, som Birgitta Dahl väl känner till. Den dåvarande regeringen Erlander skickade ut poliser mot FNL demonstranter här i Helsingfors och på andra håll i landet, som påstods vara huliganer, oansvariga ungdomar e. d. — från andra håll användes andra uttryck, och man talade om demonstranterna som smutsiga, långhåriga osv. Jag tror inte att man med sämsta vilja i världen kan använda liknande epitet när man karakteriserar dem som i dag protesterar mot regeringens åtgärder när det gäller kärnkraftens avfall. Det är väldigt svårt att klassa hemmafruar, pensionärer, lantbrukare, ungdomar osv. i Almunge och Uppsala med några sådana epitet. Det är vanliga hederliga människor som är oroade över de beslut som statsmakten och även energiministern Birgitta Dahl har varit med om att fatta och försöka genomdriva. Jag tycker att detta borde oroa energiministern och regeringen betydligt mycket mer än vad som här framkommer. Med hänvisning till min fråga nr 5, om energiministern är beredd att ta initiativ för att exempelvis avbryta borrningarna i Almunge, och det svar energiministern har gett anser jag att det är tydligt att ni inte lyssnar på protesterna, att de inte oroar er, att ni kör fram er väg utan att ta hänsyn till stora folkliga opinioner. KBS-metoden har ju tillkommit för att säkra start av kärnreaktorer — från första början inte i och för sig av omsorg om avfallet. Från början hade vi i Sverige ingen omsorg om avfallet. Det struntade man i när man startade de första reaktorerna; det var först senare som man tog itu med detta. Det är tydligt att Birgitta Dahl och regeringen är villiga att uppmjuka det kommunala vetot. Om Almungeprojektet visar sig användbart kommer man att se till att det läggs atomsopor där, även om det skulle finnas en stor opinion emot detta i Uppsala kommun. När det gäller KBS 3 talas det i svaret om remissomgången. Är det inte så, Birgitta Dahl, att kritiska remissinstanser — utländska och svenska — från tidiga KBS-omgångar rensades ut och togs bort i den slutliga omgången? Det är en fråga som är av stort intresse. Är det inte så att professor Markus Båth vid seismologen i Uppsala skrev en promemoria i dessa frågor, där han med hänsyn till sina seismologiska kunskaper om svensk berggrund mycket allvarligt varnade för metoden med bergrundsförvaring? Den promemorian kom inte heller medi slutomgången. Är det inte också så att det finns olika uppfattningar om kopparkapslarna? De har ju provtryckts i högtryckslaboratoriet i Robertsfors, och såvitt jag vet — jag var där för några år sedan — var man bland teknikerna och ingenjörerna där inte helt överens om att detta var en helt och fullt gångbar metod. Är det så, eller är det inte så? Hur är det med 500-metersnivån? Varför skall det vara 500 m? Och hur är det med sprickfria berg — finns det sådana i Sverige? Alla dessa frågor kvarstår obesvarade när det gäller KBS 3. Trots det säger energiministern att regeringen har funnit att KBS 3-metoden i allt väsentligt kan godtas. Hur har ni funnit det? Sedan finns det ingen logik i fortsättningen av svaret, där ni säger att ingenting har beslutats om förvaringen. Om ni har funnit att KBS-metoden är så säker att ni kan ladda reaktorerna, då finns det ju ingen logik i att inte kunna fatta beslut om förvaringen. Först finner ni att metoden är godtagbar — sedan att den kanske underkänns. Det är ungefär som det tidigare upparbetningsavtalet med Cogéma, där man talade om förglasning o. d. Det är ju numera avfört från dagordningen. Det sägs i svaret att det satsas 160 milj.kr. på de här borrningarna. Hur mycket satsas på alternativ forskning? Vad kostar avvecklingen? Eftersom man har en preciserad avgift på 1,9 öre per kilowattimme, måste man ju också ha en preciserad beräkning av vad det kostar att ställa av en reaktor osv. Och, slutligen, var finns dessa pengar? Tack så länge!
Herr talman! Jag tänker i det här inlägget hålla mig strikt till den sorts information som jag tror är av betydelse för att skapa reda i debatten och för att stilla allmänhetens oro, som det inte ett ögonblick skulle falla mig in att på något sätt bagatellisera. Jag kan också konstatera att det har funnits brister i den information som allmänheten har fått — delvis på grund av olyckliga omständigheter, t.ex. att kommunalpolitikerna i Uppsala fortfarande är helt upptagna av problemet efter valet att forma en styrelse i kommunen. När jag har diskuterat med olika berörda har jag funnit att de inte haft möjlighet att först medverka till informationen på det sätt som man gjort på andra håll i landet. Detta är olyckliga omständigheter därför att information borde ha lämnats på ett tidigt stadium av kommunen och SKB. Jag kan också konstatera att den broschyr som av Folkkampanjen har delats ut till hushållen innehåller en mängd felaktigheter ägnade att på osakliga grunder öka allmänhetens oro. Det är ju så, att vi i Sverige numera mycket bestämt har lagt fast principen att Sverige självt måste ta ansvar för hanteringen av det utbrända bränslet från vårt kärnkraftsprogram, som vi har efter beslut i samband med folkomröstningen. Alla linjer innebar ju att vi skulle få ett avfallshanteringsproblem. Det är sant att vi från början underskattade avfallsproblemens betydelse. Det gjorde alla partier, även Oswald Söderqvists parti. Ingen har således rätt att här uppträda som om han vore bättre än någon annan. Socialdemokraterna var de första att ta avstånd från upparbetning som metod. Vi motsatte oss villkorslagen, och vi motsatte oss upparbetningskontrakten. Vi har också vid åtskilliga tillfällen deklarerat att vi för vår del icke känner oss principiellt bundna till de speciella metoder som utarbetades under intryck av villkorslagen för att uppfylla de krav som ställdes enligt denna — med andra ord KBS-metoderna. Det är skälet till att vi fäster mycket stort avseende vid att arbetet, fram till dess att det blir dags att ta slutlig ställning till val av metod och plats, inriktas på alternativa metoder för avfallshanteringen. Det är ingalunda säkert att man då kommer att stanna för KBS-metoden. En helt annan sak är att vi vid prövningen förra året fann att KBS-metoden, enligt de krav som kärntekniklagen ställer — inte kärnsäkerhetslagen, som Oswald Söderqvist säger i sin interpellation — skall' motsvara sådana krav som kan godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd. Detta var den övervägande bedömningen när det gäller remissinstanserna. Vi har klart och tydligt redovisat att det fanns de som hade en annan uppfattning. Det är ju ett viktigt skäl till att utvecklingsarbetet behöver drivas vidare. Vi har också klart och tydligt redovisat de anmärkningar som gjordes och ställt som ett villkor att kraftindustrin skall klargöra hur man skall hantera de problem som påpekades under remissomgången. Syftet med de undersökningar som pågår nu är ingalunda att välja ut en plats för slutlig förvaring. Syftet är att göra den typ av kompletterande geologiska undersökningar som många av de kritiska rösterna i remissomgången krävde. Kritiken hittills har faktiskt mycket varit inriktad på att de geologiska undersökningarna behöver förbättras. Den berömda borrhålsdiskussion som man talar om — när den första Fälldinregeringen sprack — utgår från det faktum att man godkände KBS-metoden och upparbetningskontraktet som helt säkra. Däremot sades det att man behöver borra mera. Man behöver skaffa sig mera kunskaper om var det finns lämpliga platser. Jag vill gärna säga att samtidigt som jag kan förstå att man har valt Almunge när det gäller de här undersökningarna, och det har man gjort därför att där finns en bergart som hittills inte har undersökts, är det ingalunda troligt att Almunge kommer att vara en av de platser som i ett avgörande skede blir föremål för prövning. Det finns nämligen en rad andra invändningar vad gäller lokalisering, närhet till befolkningscentra etc. som gör, tror jag, att man vid det aktuella tillfället kommer att föredra platser som ligger mera avlägset och där samma bergart finns. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det icke är förenligt med ett ansvarsfullt sätt att angripa problemen kring hur vi skall förvara vårt eget avfall att säga nej till provborrningar för att utröna hur olika bergarter är eller att säga nej till utvecklingsarbete av annat slag som behövs för att vi skall kunna fatta ett så bra beslut som möjligt när den tiden kommer.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om strikt information. Jag tror att Birgitta Dahl har missuppfattat det hela. Jag tror inte att det är fråga om brist på information. Det var ju ett stort informationsmöte i Almunge i torsdags förra veckan, där det som vi har hört presenterades en mängd välkända fakta från SKB:s sida, vilka Birgitta Dahl här i stor omfattning har upprepat. Det är bara att konstatera att ingen av de 600-700 personer som fanns på detta möte blev särskilt övertygad av denna ytterligare information. Det är inte ett informationsproblem. Det är ett politiskt problem; det finns misstänksamhet och misstroende mot de åtgärder som trots stora folkopinioner genomdrivs av statsmakterna i den här frågan. Detta går inte att informera bort. Folk känner till detta, man litar inte på den information som ges. Detta är den springande punkten, och den borde oroa energiministern och regeringen. Sedan vill jag nämna litet grand om avfallsproblemen. Visst var alla okunniga om avfallsproblemen i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. Men den stora skillnaden mellan mitt parti och Birgitta Dahls parti var att när vi i början av 1970-talet fick information om dessa problem — det började läcka ut uppgifter från framför allt England och USA — ifrågasatte vi kärnkraften, medan Birgitta Dahls parti, socialdemokraterna, fortsatte och genomdrev en ytterligare utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Ni inte bara fördubblade antalet reaktorer utan ni tredubblade kärnkraftens andel av den svenska energiproduktionen. Så nog är det en viss skillnad när det gäller vem som har rätt att yttra sig litet grand om hur man har tagit ställning till problemen. I denna fråga har socialdemokraterna ingenting att skryta över, inte heller Birgitta Dahl. Det var inte heller så att SAP var först med att säga nej till upparbetning och förvaring av upparbetat avfall. Vårt parti var lika mycket först. Vi sade nej till villkorslagen, vi godtog inte den. Vi har aldrig godkänt upparbetningsavtalet med Cogéma, osv. Till sakfrågan: Om ni nu inte vet om KBS 3 skall användas, vilket ju Birgitta Dahl här säger att ni inte vet, hur kunde ni då tillåta laddning av F 3 och O 3, med stöd av lagen, när ni inte ens vet om den metod som ni har grundat ert beslut om laddning på är användbar? Var finns logiken? Det finns ingen logik! Ni är fortfarande osäkra, men ni har funnit att det gick att ladda med stöd av KBS 3. De här frågorna är fortfarande obesvarade: Varför arbetades kritiska remissröster bort? Birgitta Dahls medhjälpare Per Strangert, som har arbetat med denna fråga, kan kanske hjälpa till att friska upp minnet. Vad kostade det hela, och var finns de pengar som skall betala dessa kostnader?
Herr talman! Jag vill än en gång säga att jag tycker att det är väldigt tråkigt att allmänheten av olika skäl har fått otillräcklig och felaktig information om provborrningarna i Almunge och att det därför har uppstått onödiga problem. Jag är nämligen alldeles säker på att en helt avgörande majoritet i Sverige anser att vi själva måste ta ansvar för vårt avfall. I detta ansvar ingår också att finna en plats där avfallet kan förvaras och att nu genomföra de undersökningar som krävs för att finna den platsen, att finna en lämplig berggrund samt att utveckla metoder som helst är bättre än de vi i dag känner till. Skälet till att vi kunde använda oss av den metod som redovisades förra året som underlag för att medge laddning av Oskarshamn 3 och Forsmark 3 var ju att den motsvarade de krav när det gäller säkerhet och miljö som ställs i kärntekniklagen. Vi har aldrig påstått att någon metod utarbetad av människor kan vara helt säker. Vår grundläggande kritik mot villkorslagen handlade bl.a. om detta. Däremot säger vi att vi måste anstränga oss att ständigt förbättra arbetet. De propåer som ibland förts fram om att Sverige skulle ta emot avfall från andra länder har att göra med att de länderna kanske har politiker som inte är beredda att ta det besvär som det innebär att övertyga allmänheten i sitt eget land om att man måste lösa problemen hemma. Vi är benhårda på den punkten.

Jag vill än en gång upprepa det jag sade i mitt tidigare svar, eftersom jag förstår att det i onödan har skapats oro i Almunge. Efter det samtal jag haft med SKB har det kommit fram att man ingalunda har valt ut den borrplatsen i första hand för att finna plats för slutförvaring, utan därför att det är en ganska lättillgänglig plats för att prova kvaliteten hos en bergart som inte tidigare varit föremål för geologiska undersökningar. Sådana bergarter finns på ett antal andra platser i Sverige också, vilka inte inrymmer samma problem när det gäller närhet till befolkningscentra och andra känsliga aktiviteter. Det är inte den här regeringen som kommer att ta ställning till teknik och plats för slutförvaring. Det kommer att ske omkring år 2000, och anläggningen kommer att behöva tas i drift någon gång mellan år 2010 och 2020. Vi har alltså gott om tid på oss att göra dessa undersökningar. Det är självklart, det förutsätter jag, att sådana frågor som närheten till tätbefolkade samhällen kommer att spela en roll för valet, liksom det har gjort när det gäller lokalisering av kärnkraftsanläggningar i övrigt; med bortseende från de allra första då lokaliseringsfrågorna inte spelade samma roll. Kostnaderna belastar helt och hållet den fond som redan finns och som successivt fylls på med den avgift på 1,9 öre per kilowattimme som avsätts för framtida avfallshantering, så att vi redan i dag skall kunna vidta de förberedelser som behövs för att klara avfallshanteringsproblemen på ett ansvarsfullt sätt. Jag tycker faktiskt, Oswald Söderqvist, att även om vi har olika synpunkter på kärnkraften borde vi samarbeta för att på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt driva utvecklingsarbetet vidare så att vi kan lösa de här frågorna på ett bra sätt. Det är min bestämda mening. Jag vet att vpk:s representant, liksom vår, i AKA-utredningen, vars resultat presenterades så sent som 1976 på sommaren, hade en helt annan uppfattning än den som våra två partier i dag har. Vår omsvängning kom i samband med villkorslagen och i samband med remissyttrandena över AKA-utredningen, där man påvisade de risker som fanns med upparbetning. Vår kritik mot villkorslagen och mot upparbetning framförde vi kontinuerligt under de år då vi hade borgerliga regeringar.

Herr talman! Till det senaste anförda kan jag säga att vi på vår kongress 1975 fattade det slutliga och avgörande beslutet att säga nej till kärnkraft i Sverige efter en mycket hård och intensiv debatt i vårt parti. Därmed var det också helt klart att vi inte ville ha någon vidare utbyggnad av kärnkraften. Ganska snart därefter — det är alldeles riktigt att det var i samband med AKA-utredningen — fastslog vi också att vi inte skulle ha någon upparbetning utan att vi skulle ta hand om avfallet direkt här hemma i Sverige. Det kan väl vara ganska ointressant vilket som skedde först; det var ungefär samtidigt. Låt mig sedan ta upp detta med avfallsförvaring. Vi skall självfallet ta hand om vårt avfall. Det är litet dåligt att både SKB och Birgitta Dahl och regeringen i övrigt i alla sammanhang slänger fram påståendet att vi i vpk inte vill att vi skall ta hand om vårt avfall. Det vill vi naturligtvis! Vi har sagt gång på gång att det avfall som produceras inom de svenska reaktorerna skall stanna inom landets gränser, att vi måste ta hand om det. Vi har från början varit emot Cogéma-avtalet. Vi har varit emot Birgitta Dahls beslut, efter det Birgitta Dahl blev energiminister, att skicka 57 ton använt kärnbränsle från svenska reaktorerna till La Hague för upparbetning. Vi vill att avfallet skall stanna i Sverige och tas om hand här! Ni har inte visat att ni är helt inne på den linjen, genom att ni redan har skickat avfall utomlands. Sedan till detta med informationen igen. Det är inte ett informationsproblem, och det här handlar naturligtvis inte bara om Almunge. Det är det senaste projektet, och det blir kanske liknande reaktioner på flera ställen. Det har hänt gång på gång på olika platser i landet, och det har hänt gång på gång internationellt att människor har reagerat, och om det fortsätter på det här viset — att man inte lyssnar på opinionen — kommer protesterna att bli starkare och starkare. Vi vill väl bevara oss från sådana starka protester som man haft i exempelvis Österrike, Västtyskland och Frankrike. Vi vill gärna bli förskonade från det i Sverige — men då måste vi lyssna på protesterna medan de är något så när möjliga att lyssna till. Jag vill också beröra skillnaden mellan villkorslagen och kärntekniklagen. Jag satt med i den utredning som tog fram kärntekniklagen, och den manglades mycket. Det hela är mycket ett spel för galleriet. De två punkterna i den aktuella paragrafen är tillkomna för att det skall bli lättare att ladda reaktorer — genom att man fick bort det ovillkorliga som fanns i villkorslagen, som väl i och för sig inte har spelat någon roll, eftersom folkpartiregeringen Ullsten ändå bröt mot den när man beslöt att ladda reaktorerna 7, 8, 9 och 10. Det var ett klart lagbrott. De laddades nämligen med stöd av villkorslagen, och dess villkor var inte alls uppfyllda! Hur kan Birgitta Dahl säga att ni vet att den aktuella metoden är säker vad avser strålskydd osv.? Ni vet ju inte det! Hela svaret är ologiskt. Detta är den viktiga punkten! Ni har medgett laddning, men ni vet inte om metoden är säker. Det stämmer inte.
Herr talman! Lika väl som jag är starkt kritisk till villkorslagen därför att den dikterades mer av opportunism och regeringsförhandlingarnas krav än av omsorg om säkerheten, hävdar jag med stor bestämdhet att den kärntekniklag vi har i dag på ett helt annat sätt tar ansvar för säkerhetsfrågorna. Vi påstår inte att det finns något som är absolut säkert — det finns det inte i någon mänsklig verksamhet, och det tror jag att Oswald Söderqvist också vet. Men vi ålägger alla inblandade — kraftindustrin, men framför allt naturligtvis regeringen och säkerhetsmyndigheterna — ett stort ansvar för att hela tiden bedriva det här arbetet på ett sådant sätt att säkerheten ständigt förstärks och förbättras, att man hela tiden gör sitt yttersta. Besluten om Oskarshamn 3 och Forsmark 3 grundades på ett arbete i den andan, där vi inte på något sätt undanskymde de kritiska synpunkter som fördes fram. Tvärtom skrevs in i beslutet att de frågorna måste besvaras i det forskningsoch utvecklingsprogram som regeringen nästa år skall ta ställning till. Som Oswald Söderqvist vet är det ett villkor för fortsatt drift att man uppfyller regeringens krav när det gäller forskningsoch utvecklingsarbete. Detta skall regeringen alltså ta ställning till nästa år. Regeringen kan då ålägga kraftindustrin att skärpa sig, om vi finner det befogat. Vi har också tre säkerhetsmyndigheter — kärnbränslenämnden, kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet — som var för sig granskar säkerheten. Vi har också ett nybildat organ för samarbete dem emellan, till vilket vi rekryterar framför allt fristående forskare, som skall hjälpa regeringen i bedömningen av dessa frågor och också initiera ett från kärnkraftsindustrin fristående forskningsoch utvecklingsarbete på detta område. Jag känner ingenting annat än rent samvete för det sätt på vilket vi handskas med de här frågorna. Jag kommer icke att i de här frågorna inta en ståndpunkt som innebär att jag är låst till tidigare misstag i historien och inte kan säga att på den här punkten har nya saker påpekats som gör att vi måste ändra oss. Skälet till den nya anda som präglar den nya lagstiftningen är att vi vill kunna åstadkomma en utveckling till det bättre. Nu tycker jag att tiden har kommit att fråga Oswald Söderqvist, som hittills intagit den bekväma attityden att bara säga nej: Vad är vpk och Oswald Söderqvist beredda att göra för att medverka till att forskningsoch utvecklingsarbetet drivs vidare, att provborrningar och undersökningar kan genomföras för att skaffa fram sakunderlag?

Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att komma till rätta med mobbningen i skolan. Varje elev har rätt att få uppleva trygghet i skolan. Mobbning är ett problem vars orsaker måste angripas genom tålmodigt och långsiktigt arbete. Samtidigt är det viktigt att mobbningsproblemen ges uppmärksamhet i den allmänna debatten för att engagera alla krafter mot mobbning. Det är dock väsentligt att frågan om mobbning inte får en dagsländekaraktär, som tyvärr ofta blir fallet när problem får en plötslig uppmärksamhet. Av det skälet är det också angeläget att kampanjer mot mobbning inte blir punktinsatser utan förankring i det vardagliga skolarbetet. Faran med sådana typer av kampanjer är att den fråga som behandlas inte längre upplevs som aktuell i den stund kampanjen upphör. Ett allvarligt problem kan på det sättet förvandlas till ett nyhetsinslag som snabbt glöms bort. Den undersökning om mobbning som presenterats i dagarna tycks företrädesvis vara en undersökning om mobbningens kvantitet, hur många barn och ungdomar som mobbas. En mer genomgripande analys av orsakerna till mobbning och vantrivsel är nödvändig som grund för mera systematiska motåtgärder. Jag avser att vidta åtgärder för att en sådan analys skall komma till stånd. De insatser som kan göras mot mobbning är av både generell och selektiv karaktär. Till de generella åtgärderna hör sådant som ökar medmänsklig respekt och ökar möjligheterna för varje elev att tillgodogöra sig det skolan erbjuder. Grundläggande är en människosyn som tillmäter varje människa lika värde. Omvänt gäller att ett samhälle där jämlikhetssträvanden förhånas också blir ett samhälle där mobbning på skilda nivåer godtas; mobbning är ett uttryck för den förment starkares rätt att förtrycka en annan människa. Skolans mål att vara en skola för alla är därför en grund för en framgångsrik kamp mot mobbning. Läroplanen för grundskolan ger ett tydligt stöd för en sådan grundsyn.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 Var och en har ett ansvar för att försöka minska andra människors smärta, lidande och förnedring.” Åtgärder mot mobbning är också direkt behandlade i kursplanen för samhällsorienterande ämnen. För lågstadiet är som huvudmoment angivet: ”Hur konflikter kan bearbetas och motverkas i vardagen”, för mellanstadiet: ”Att motverka mobbning” och för högstadiet: ”Konfliktbearbetning och konfliktlösning på individ-, gruppoch samhällsnivå” samt ”Eftersatta grupper och åtgärder mot diskriminering i alla dess former”. Att läroplanen ger skolan ett ansvar för åtgärder mot mobbning är således klart. Dessa riktlinjer skall också ligga till grund för utbildningen av lärare. Grundsynen ”en skola för alla” har också kommit till uttryck i de insatser mot utslagningen i grundskolan som regeringen tagit initiativ till och i den markering av skolans kulturuppgift som gjorts bl.a. i årets budgetproposition. Även den s.k. lågstadiesatsningen med drygt 30 milj.kr. per år för att förbättra arbetssituationen på lågstadiet är en typ av åtgärder som har en positiv inverkan på arbetsklimatet i skolan. Arbetet med att skapa en positiv miljö i skolan måste i första hand bedrivas lokalt i varje kommun, skola och klassrum. På varje enskild skola måste man arbeta för att göra eleverna delaktiga i ansvar och beslut som gäller den egna skolan, liksom man aktivt måste söka engagera föräldrarna i arbetet i skolan. Självfallet behövs stöd och hjälp från centralt håll till lärare, elever och föräldrar i detta arbete. Brottsförebyggande rådet har t.ex. producerat en film, ”De viktiga åren”, som tar upp bl.a. mobbningsfrågor och som är en hjälp i det lokala arbetet. Enligt vad jag erfarit planerar också Utbildningsradion TV-program om dessa frågor. Jag vill alltså sammanfattningsvis betona att mobbningsproblemen måste angripas på bred bas genom insatser som i olika avseenden berör arbetsförhållanden och attityder i skolans vardag och att ett huvudansvar måste ligga på lokal nivå med stöd av centrala myndigheter m.fl. Skolöverstyrelsen planerar ytterligare insatser som stöd för de enskilda skolornas arbete med att motverka mobbning i skolan. Jag kommer själv att följa utvecklingen med uppmärksamhet och av skolöverstyrelsen begära en redovisning av de särskilda insatser som planeras. Därefter kan det finnas anledning att överväga behovet av ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret. Egentligen borde frågan om mobbning, dess underliggande orsaker och konsekvenser diskuteras inom de allra flesta av politikens delområden. Jag menar att det inte hade varit underligt om socialministern, arbetsmarknadsministern och andra statsråd hade ställt upp i den här interpellationsdebatten — och även riksdagsledamöter med sådana frågor som specialitet. Problemet är så allvarligt att det kräver ständig debatt och fullständig vaksamhet. Om det är detta statsrådet menar när han i sitt svar säger att frågan om mobbning inte får bli av dagsländekaraktär, då är vi ense. Men låt oss för all del i arbetet mot mobbning i skolan eller på arbetsplatsen — eller var den förekommer i samhället — aldrig glömma bort att försöka sätta oss in i hur det känns att vara mobbad. Det är inte fel att lägga känslor också i den politiska debatten, och särskilt inte i den här typen av frågor. Låt oss söka förstå och själva försöka känna efter hur det känns att vara mobbad. Så här skriver signaturen ”Unknown” i en insändare i Aftonbladet för ett par veckor sedan: ”Nu kan jag avslöja det: Ni har vunnit över mig. Ni som mobbade mig alla åren i skolan. Ni fick inte bara alla andra att tycka jag var dum, torr och trist. Bättre än så: Ni fick mig själv att tvivla på min förmåga, skämmas för mitt utseende. Jag avskyr mig så till den grad, att jag inte kan kontakta eller bekanta mig med andra människor. Nu tänker jag lura er allihop. Sen jag var åtta har jag drömt om att få sväva in i det barmhärtiga mörkret. Inga fler tårar, ingen smärta. Ni som lever kvar, känn er lyckliga. Speciellt alla vackra människor, självsäkra, verklighetens sagohjältar, som jag beundrat i smyg. Kanske blir det tomt när spottet, huggen och föraktet inte har mig som mål längre. Eller hittar ni någon ny hackkyckling? Snart är mitt lidande slut. Vems tar vid?” Herr talman! Mobbningen måste angripas dels med långsiktigt förebyggande åtgärder, dels med omedelbara åtgärder. Jag menar — kanske till skillnad från statsrådet — att det är fullt möjligt, och ibland nödvändigt, att vidta åtgärder utifrån ett mycket begränsat perspektiv. I motsats till statsrådet anser jag det helt riktigt och nödvändigt att i en del situationer vidta åtgärder i form av punktinsatser utan direkt förankring i det vardagliga skolarbetet. Detta är erforderligt alldenstund skolarbetet inte grundar sig på och inte tar till vara den verklighet eleverna lever i. I ett sådant fall skall det vardagliga skolarbetets brist på förankring i elevens verklighet angripas. Det förhållandet att ca 100 000 elever i den svenska skolan är mobbade eller mobbar visar verkligen på att skolan har slätat över det här problemet med hartassen. Det finns trots allt en mängd konkreta åtgärder som vi kan diskutera och vidta. Utifrån en lång rad vetenskapliga undersökningar om mobbning kan vi redan nu fatta beslut om systematiska motåtgärder. Vi vuxna har en hel del rättigheter som skall ge oss rättvisa i vårt dagliga liv. När det gäller vårt arbete har vi arbetarskyddslagstiftningen som hjälp. Vi kan vända oss till skyddsombuden med problem i vår arbetsmiljö. Jag tycker att eleverna skulle ha samma möjligheter och rättigheter på sin arbetsplats, i skolan. Hur ställer sig statsrådet till tanken att redan i grundskolan ha en form av skyddsombud för våra elever? En sådan åtgärd skulle inte bara kunna ha en viss stävjande verkan när det gäller mobbning utan också ha en fostrande och lärande effekt för vuxenlivet i arbetet. En åtgärd av mer långsiktig karaktär vore att vi från politiskt ansvarigt håll på ett påtagligt sätt följde upp olika riksdagsbesluts intentioner. Från vpk:s sida har vi föreslagit tillsättande av en parlamentarisk skoldelegation för att utföra detta uppföljningsarbete. Varför verkar inte statsrådet för att en sådan delegation kan komma till stånd? En delegation av det här slaget skulle kunna spela en viktig roll i samband med problem som mobbning. Då kanske inte ett sådant undersökningsresultat som det som presenterades för ett par veckor sedan behövde redovisas och komma som en kalldusch för många. En annan sak som vi borde titta på är vilken effekt konkurrensen har för mobbning. Borde inte tiden vara inne att skapa en betygsfri grundskola, om vi ser att en del elever faller ur den konkurrensram som betygshets skapar? Och slutligen: Vi vet att antalet elever under en period kommer att sjunka. Kan man inte använda de resurser i form av lärare, skollokaler och pengar som då frigörs för att motverka mobbning?
Herr talman! Jag har all respekt för Björn Samuelsons uppsåt och för hans vilja att mycket kraftfullt motverka varje mobbningstendens. Emellertid ställer jag mig litet frågande inför hans ambition att samtidigt till varje pris söka konstruera motsättningar mellan den syn han har på mobbning och den som jag givit uttryck åt i mitt interpellationssvar. Jag tycker med förlov sagt att den är litet larvig. Björn Samuelson säger att det finns så många konkreta saker man kan göra, och bland det mest konkreta han åberopar är tillsättande av en parlamentarisk skoldelegation. Vad jag har pekat på är att mobbningsproblemet har att göra med attityder och människosyn. Det är alltså viktigt att föra den här diskussionen och det som då kan kallas en kampanj på mycket bred front. Jag tycker inte att skolan har skött de här frågorna illa. Man skall inte säga att skolan har gjort det, för det är faktiskt komplicerade frågor. Jag tror avgjort inte att man med den andra åtgärd som Björn Samuelson talade om, nämligen att tillsätta skyddsombud, löser mobbningsproblemen. Tänk, jag tror faktiskt att det t.o.m. på arbetsplatser där man har en väl fungerande skyddsombudsorganisation kan förekomma att en enskild anställd utsätts för mobbning av sina arbetskamrater, utan att skyddsombudet i det stycket fungerar som garanti mot mobbning. Skyddsombudet ser företrädesvis på andra skyddsföreskrifter än dem som har att göra med människors relationer till varandra. Det gäller att upprätta respekt mellan människor, och det gör vi bl.a. genom att se till att vår skola respekterar alla sina elever och ger åt alla elever de kunskaper och färdigheter som eleverna har rätt att få i skolan. Det är ett sätt att stärka elevernas självkänsla och att motverka mobbning. Det här är ett viktigt problem, och vi går in på alla områden där man kan gå in. Jag har talat om behovet av en djupare analys men har då i första hand inte syftat på en vetenskaplig analys.

Herr talman! Det var ju tråkigt att Bengt Göransson uppfattar de tre fyra konkreta insatser, som jag tänkte att vi kunde diskutera, som larviga. Det är faktiskt första gången som jag i riksdagen har fått höra att det är larvigt att ta upp konkreta frågor, men det kan kanske bero på att jag här inte rör mig så mycket på det statliga planet som Bengt Göransson. Jag vet, Bengt Göransson, att det finns problem med skyddsombudsverksamhet. I en artikel i Metallarbetaren i förra veckan kan man läsa om detta. Men därför behöver man väl inte ta förslaget i fråga med en klackspark. Jag tror att många människor som på ett eller annat sätt berörs av problemet eller engagerar sig, som Bengt Göransson och jagt.ex., tycker att det vore mycket bra, om det ginge att konkret diskutera olika åtgärder också i den här församlingen. Även jag tycker att man skall lita på människors förstånd och omdöme. Det finns andra saker inom utbildningspolitikens ansvarsområde som man kan börja fundera över efter att ha tagit del av professor Olweus undersökning. Det ligger kanske inte riktigt på Bengt Göranssons bord, eftersom det gäller gymnasieskolan. Här ser vi en utveckling mot matematikgymnasier och språkgymnasier. Vad är nästa steg, kemigrundskola? Vad händer med dem som inte faller inom duktighetsramen i den skolan? Detta är i alla fall någonting som berör Bengt Göransson. Det är tråkigt, herr talman, att Bengt Göransson inte vill diskutera konkreta åtgärder. Jag är i motsats till honom villig att i denna talarstol diskutera konkreta förslag.

Herr talman! Om jag, när jag beträffande tillsättandet av en parlamentarisk skoldelegation sade att detta inte är det mest konkreta och handfasta som man kan göra mot mobbning, förolämpade Björn Samuelson, ber jag om ursäkt. Det var inte min mening att förolämpa. Jag tillät mig bara påpeka att det kanske inte var det mest konkreta bidraget när det gäller att lösa ett så viktigt och svårt problem i den svenska skolan. Jag tillät mig att påpeka att mobbningen förekommer mellan individer och att den bl.a. kan ha att göra med att vi i samhället har en människosyn som inte alltid bygger på respekt för varje människas lika värde. Detta är alltså ett skäl för mig att så starkt betona jämlikhetssträvandena som en förutsättning för att man på sikt skall kunna undanröja mobbningen. Det var ett mycket väsentligt inslag i mitt interpellationssvar. Jag beklagar om Björn Samuelson inte noterade det. Jag tycker att det som regeringen gör, och det som vi generellt kan göra på nationell nivå för att minska mobbningen, är sådant som syftar till att på olika sätt stärka skolans kvalitet. Dit hör kultursatsningar, insatser på lågstadiet och kampen mot utslagningen på grundskolans högstadium. Jag blev litet häpen när jag häromsistens läste en intervju i en tidning. I denna intervju framhöll en rektor att det förhållandet att regeringen nu har uttalat att skolan faktiskt måste se till att alla dess elever nås av kunskaperna ökar mobbningen, eftersom elever tidigare kunde flyta med utan att lära sig något och utan att behöva känna att de inte visste något. När man nu förutsätter att alla elever faktiskt skall få del av kunskaperna blir de som har det svårt mobbade. Denna förenklade syn skakade mig en smula. Men det leder mig också till slutsatsen att det handlar om att man ute i varje enskild skola måste föra en intensiv diskussion där man tar upp mobbning och brännmärker varje uttryck för mobbning mellan elever och att man i övrigt noga söker analysera och diskutera i den lilla gruppen, inte enbart i forskargruppen.

Herr talman! Jag delar Bengt Göranssons jämlikhetssträvanden när det gäller den svenska grundskolan. Från vpk:s sida var vi överens med regeringen om de övergripande målen för grundskolans verksamhet. Vi har t.o.m. slagits för dessa här i riksdagen så sent som i våras, t.ex. i fråga om likvärdighet. Det var bra att Bengt Göransson sade att det här problemet kan lösas även inom en liten grupp. När jag fick svaret blev jag litet oroad över de ytterligare utredningar som det talas om. Det är väl inte fråga om vetenskapliga utredningar — sådana finns det en radda av. Jag förväntar mig mycket av de uppföljningar som Bengt Göransson nu annonserar. Jag hoppas att de små grupperna — var de nu må uppträda, i kommuner eller på något rum på utbildningsdepartementet — har frågan om bildning som en livslång process som ledstjärna. Om detta får vara ledstjärna eller utgöra en grund att stå på kan man kanske motverka den elitism som man upplever i samhället i dag. Denna elitism slår naturligtvis igenom på skolans område, men i den insändare som jag citerade pekar man även på företeelser utanför skolans område som påverkar människor i skolan, t.ex. sagohjältar och föreställningar om att man skall vara vacker. Jag ställde några konkreta frågor, t.ex. om Bengt Göransson kunde tänka sig att använda en del av de medel som frigörs när elevantalet sjunker för att lärarna skall kunna ta del i arbetet med att motverka mobbning och så att man även kan använda skollokaler. Ett uppslag som man har fört fram i en del undersökningar, inte bara i den senaste utan även i andra tidigare undersökningar, är att det skulle vara bra om lärarna t.ex. kunde vara med eleverna ute på raster mer än vad som är fallet i dag. Jag kan tänka mig att det kostar några tusental kronor, men vad är det mot det faktum att 5 000 färre elever skulle må dåligt i skolan? Jag vill egentligen inte ha någon polemik om detta. Vad jag skulle vilja är att vi kunde fortsätta den här debatten. Det skall vi också göra och diskutera olika konkreta saker. Skoldelegation var en sak som jag tog upp, ytterligare medel en annan, betygens inverkan ytterligare en, osv.
Herr talman! Att mobbningsfrågorna kommer att bli föremål för en omfattande fortsatt diskussion är Björn Samuelson och jag överens om. När jag talar om behovet av en fördjupad analys syftar jag — det vill jag gärna upprepa och understryka — inte primärt på att inrätta ett antal forskningsprojekt vid våra universitet, utan jag talar om den analys som föräldrar, elever och lärare tillsammans kan göra vid föräldramöten och andra skolsammankomster, där man faktiskt går igenom och diskuterar vad det är som gör att barn mobbas i skolan. Det som krävs för att motverka mobbning är inte heller, som jag ser det, i första hand särskilda anti-mobbningslärare som är verksamma i skolan, utan det gäller att låta skolan genomsyras av en respekt för varje enskild elev som kommer dit, respekt för varje elevs rätt att ta del av det som skolan har att erbjuda. Det behöver faktiskt inte vara en konflikt med vare sig idrottsgymnasier eller musikgymnasier. Det är tvärtom så att den skola som vågar möta också den som har svårt för att lära med förväntningen att han faktiskt vill lära och med erbjudandet att skolan skall hjälpa honom att lära sig motverkar faktiskt på ett bättre sätt varje mobbningstendens. Det skall vi på olika sätt söka understödja och medverka till att skolan kan göra.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat utrikesministern vilka garantier regeringen har för att tvångsarbetet upphör i skogen i anslutning till Vinh Phu-projektet. Hon har också frågat vilka besked regeringen fått beträffande tidpunkten för tillbakadragandet av de vietnamesiska trupperna från Kampuchea. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som skall besvara interpellationen. Arbetarna i skogsdelen av projektet lever under materiellt svåra förhållanden. De verkar på en arbetsmarknad där individens valfrihet är starkt begränsad. Den svenska regeringen är anglägen att såväl arbetssom levnadsförhållandena blir bättre för människorna i Vietnam, bl.a. för dem som arbetar vid Vinh Phu-projektet. Vi har därför också krävt att Vietnams regering verkar för att förbättra situationen för skogsarbetarna. Sådana krav har ställts muntligt bl.a. under dåvarande utrikesminister Bodströms besök i Hanoi i januari 1985 och skriftligt bl.a. vid förhandlingarna i maj i år. Enligt avtalet om utvecklingssamarbete den 31 maj 1985 skall en vietnamesisk rapport i dessa frågor presenteras för Sverige senast den 31 januari 1986. Rapporten skall redogöra för de åtgärder och förbättringar som vidtagits för skogsarbetarna rörande anställningsvillkor, rekryteringsformer och materiella förhållanden. Under våren 1986 kommer Sverige att ta ställning till om genomförda och planerade förbättringar för skogsarbetarna är tillräckliga för att fortsatt svenskt stöd skall kunna utgå till skogsdelen av Vinh Phu-projektet. Sverige har fortlöpande kontakter med Vietnam i syfte att förbättra skogsarbetarnas villkor. Från vietnamesisk sida har beslut fattats om att gradvis införa ändrade tjänstgöringsvillkor. Dessa innebär avsevärt kortare tjänstgöring i skogen och medger att den anställde kan avbryta tjänstgöringen. Regeringens intryck är att den vietnamesiska regeringen tar denna fråga på stort allvar och att skogsarbetarnas situation fått hög prioritet. Beträffande den vietnamesiska ockupationen av Kampuchea har regeringen tidigare redovisat att Sverige både i FN och direkt till den vietnamesiska regeringen framfört kravet att alla främmande trupper måste lämna Kampuchea och att det kampucheanska folket självt måste få bestämma sin framtid. Vid det indokinesiska utrikesministermötet i augusti 1985 deklarerade Vietnams regering att hemtagningen av vietnamesisk trupp skall fortsätta steg för steg och vara slutförd senast år 1990. Sverige fortsätter liksom i tidigare kontakter med Vietnam att understryka kraven på att alla främmande styrkor snarast skall lämna Kampuchea.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Att jag tagit upp frågan om tvångsarbetet i Vietnam nu har att göra med riksdagens sommaruppehåll. Det var med bestörtning och häpnad som jag och många med mig i juni av massmedia blev informerade om att regeringen hade ingått ett nytt femårigt biståndsavtal med Vietnam utan att den svenska regeringen fått garantier om att tvångsarbetet för de 17 000 kvinnorna i skogen hade upphört. Regeringens agerande i den här frågan är desto mer anmärkningsvärt som man dessutom körde över SIDA:s styrelse, som i ett försök att morska upp sig till förmån för de tvångsarbetande kvinnorna hade föreslagit ett ettårigt avtal beträffande skogen. Inte ens denna markering gentemot vietnameserna orkade regeringen med. Nu berättar statsrådet i sitt svar till mig om materiella förbättringar för kvinnorna, förlängd semester osv. Det är glädjande och positivt, men frågan kvarstår: Har tvångsarbetet upphört? Är kvinnorna fria att återvända till sina hem utan fruktan för repressalier? På denna punkt är statsrådet vag och använder omskrivningar. Och jag tror tyvärr inte hon kan vara annat. Tvångsarbetet har inte upphört. Vi har inte fått några garantier för detta. Jag citerar en av raderna i statsrådets svar till mig: ”Regeringens intryck är att den vietnamesiska regeringen tar denna fråga på stort allvar — — -". Den svenska regeringens flathet inför vietnameserna är sådan — inte ens denna fråga om tvångsarbete, en skamfläck för svensk biståndspolitik, har man orkat med att lösa. Lena Hjelm-Wallén har i en tidningsintervju förklarat att hon i biståndspolitiken särskilt vill uppmärksamma kvinnornas situation. Jag önskar henne varmt lycka till i den strävan. Se då till att kvinnorna i skogen i Vietnam löses från sitt tvångsarbete och får återvända till sina hemorter! Då gör statsrådet en behjärtad gärning, som samtidigt tar bort en skamfläck för svensk biståndspolitik. Herr talman! Jag menar att den socialdemokratiska regeringens behandling av Vietnambiståndet är en skandal. Sveriges arbete till förmån för demokrati och mänskliga frioch rättigheter skadas av hållningslösheten i fråga om Vietnambiståndet. Sverige sviker i Vietnam de demokratiska och folkrättsliga värden som vi i andra sammanhang vill försvara.

Herr talman! Paul Lestander har ställt följande frågor till utrikesministern: 1. Avser utrikesministern att ta något initiativ för att samordna den svenska trähusindustrins resurser för att ta fram bostäder för katastrofsituationer? 2. Kommer arbete att startas för att ta fram en lämplig husmodell för sådana situationer? Kan kreditfrågan i så fall lösas inom ramen för katastrofbistånd? 4. Vilka ytterligare svenska initiativ kan förväntas för att mera långsiktigt öka den svenska hjälpberedskapen inom just bostadssektorn? Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som skall besvara interpellationen. Innan jag besvarar frågorna vill jag kortfattat redovisa principerna för katastrofbiståndet, som är en del av Sveriges bistånd till u-länderna. Katastrofbiståndet är avsett för hjälp åt människor som drabbats av naturkatastrofer — exempelvis torka, jordbävningar och översvämningar — eller väpnade konflikter mellan länder eller inom det egna landet. Katastrofmedel kan vidare användas som extrabistånd till länder som erhåller långsiktigt svenskt utvecklingsbistånd och vilkas försörjning och utveckling hotas av oförutsedda händelser. Ett allt viktigare användningsområde för katastrofhjälpen är åtgärder för att förhindra och förebygga katastrofsituationer. Jag tror att vi alla, som bevittnar den svälttragedi som drabbar stora delar av Afrika, kan instämma i att katastrofinsatser som syftar till livsmedelsproduktion för överlevnad måste ha högsta prioritet. Huvuddelen av katastrofbiståndet lämnas i form av bidrag till insatser som genomförs av svenska enskilda organisationer, exempelvis Röda korset, de stora kyrkliga hjälporganisationerna och Rädda barnen. Härutöver utgår bidrag för angelägna och internationellt samordnade insatser genom olika FN-organ, främst FN:s flyktingkommissarie, UNICEF och Världslivsmedelsprogrammet . Bidragen utgår i form av kontantstöd eller varor för hjälpinsatser som den aktuella organisationen utformat i samråd med den drabbade befolkningen eller deras företrädare. Varorna utgörs i regel av livsmedel — såsom vete eller vegetabilisk matolja —, lastbilar för livsmedelsdistribution, mediciner, tält och filtar. SIDA och utrikesdepartementet, som bereder ansökningar om katastrofbistånd, har ett mycket stort förtroende för organisationerna och har därmed sällan anledning att ifrågasätta programmens innehåll. Sverige har hittills från katastrofanslaget bidragit med 3,5 milj.kr. för insatser i Mexico genom Röda korset, UNICEF och Tältmissionen. Beredskap finns för ytterligare svenska katastrofbidrag för i första hand rehabiliteringsinsatser. Frågan om användning av biståndsmedel för svensktillverkade trähus har aktualiserats vid tidigare jordbävningar. SIDA har vid dessa tillfällen uppvaktats av trähustillverkare som — delvis mot bakgrund av en vikande hemmamarknad — önskar erbjuda sina produkter. Eftersom de stora internationella hjälporganisationerna inte inkluderat importerade trähus som en prioriterad produkt i katastrofsammanhang, fann SIDA skäl att år 1983 genom en särskild studie kartlägga såväl eventuellt behov som utbud av ändamålsenliga nödbostäder. Utredningen grundades på enkäter med svenska och internationella enskilda hjälporganisationer, berörda FN-organ och myndigheterna i vissa katastrofdrabbade u-länder. Denna studie rekommenderar inte produktion av nödbostäder avsedda för export till u-länder vid katastrofsituationer. Mot bakgrund av utredningen och senare erfarenheter från katastrofhjälpen finns det inte förutsättningar att inom ramen för denna öka användningen av trähus eller att långsiktigt bygga upp en särskild beredskap härför. Visst behov kan dock föreligga av enkla importerade hus, exempelvis för sjukvård och administration eller som förråd. I den mån de aktuella hjälporganisationerna skulle inkludera sådana hus i sina framställningar kan självfallet användning av katastrofmedel komma i fråga. Jag vill i sammanhanget erinra om de åtgärder som har vidtagits för att stimulera en ökad trähusexport, i enlighet med regeringens proposition 1983/84:168 om exportfrämjande verksamhet. Knutet till Sveriges exportråd har bildats ett särskilt organ — Svensk byggoch energiexport — med uppgift att främja bl.a. svensk export inom trähusbranschen. Under det första verksamhetsåret har insatser inom trähussektorn prioriterats särskilt.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret. Det är svårt att resa allvarliga invändningar mot inriktningen av ett katastrofbistånd, allra helst som behoven vid sådana tillfällen är så stora. Men statsrådets svar är på en punkt intetsägande. SIDA har tydligen gjort en studie 1983 för att få fram behovet av nödbostäder. Denna studie ledde inte till någon rekommendation om tillverkning av katastrofhus för export till u-länder. Vad bestod hindren i? Var det transportproblem? Fanns det otillräckliga medel för ändamålet? Vilka skäl SIDA än har haft för sina ställningstaganden bör de öppet redovisas. Mot bakgrund av detta ställer jag frågan till statsrådet Lena Hjelm Wallén: Vilka faktorer i SIDA-undersökningen ledde fram till beslutet att inte rekommendera produktion av svenska nödbostäder för export till katastrofområden? Statsrådet avrundar sitt anförande med att något beröra vad som gjorts för att främja svensk export av trähus. Jag avser inte att fördjupa mig i de problemen, trots att hela trähusbranschen i Sverige är hotad. De hittillsvarande samhällsinsatserna för exportfrämjande åtgärder är helt otillräckliga. Men de faller utom ramen för denna debatt.
Herr talman! Den studie som har gjorts inom SIDA är naturligtvis offentlig, så den kan Paul Lestander få del av. SIDA drar sin slutsats efter att ha lyssnat till dem som verkligen är inbegripna i olika typer av katastrofbistånd. Denna slutsats är att det är de fattigaste befolkningsgrupperna som drabbas allra värst vid katastrofer. Många av dessa människor bor i utsatta områden och normalt i mycket nödtorftiga bostäder, oftast tillverkade av lokalt producerat, billigt byggnadsmaterial. Det är sådant byggnadsmaterial, exempelvis korrugerad plåt, cement, lera, spik och gångjärn, som efterfrågas och behövs vid återuppbyggnadsarbetet. Importerade trähus, även mycket enkla sådana, är ett ofta orealistiskt alternativ, såväl för de drabbade som för de hjälporganisationer som med knappa resurser skall finansiera hjälpen. Jag håller gärna med Paul Lestander om att vi i Sverige har en fin fabrikation av trähus, och jag hoppas att de svenska tillverkarna skall finna exportmarknader. Jag tror dock inte att det i särskilt hög grad kommer att kunna ske inom ramen för katastrofbistånd.
Herr talman! Det är alltså de drabbade folkens enorma fattigdom, deras små möjligheter att ha den standard som det här ändå är fråga om, som är orsaken. Det blir slutsatsen om man drar ut kontentan av Lena Hjelm Walléns senaste inlägg. Men det är ingen direkt konkret upplysning om varför man inte tog in tillverkning av svenska nödbostäder för export till u-länder i programmet. Med hänsyn till det emotser jag att få del av SIDA:s fullständiga rapport i frågan.

Herr talman! Beträffande innehållet i frågorna ber jag att få hänvisa till det utdelade svaret. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Interpellationen utgår från vissa förhållanden i Helsingforss läns landstingskommun. Jag vill inledningsvis påpeka att det inte är möjligt för mig att kommentera enskilda fall. Enligt den nu gällande omsorgslagen har landstingskommunerna ansvar för undervisning och omvårdnad av psykiskt utvecklingsstörda. Detsamma kommer att gälla enligt den nya omsorgslagen och den nya skollagen. Landstingen har skyldighet att svara för skolgången för psykiskt utvecklingsstörda barn enligt gällande läroplan. I särskolan skall eleverna få den personliga omvårdnad som de behöver. För många barn i särskolan är omvårdnaden en förutsättning för att de skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det är samtidigt ofta svårt att bedöma barnens individuella behov av elevassistans. Å ena sidan skall eleverna ha all den hjälp som krävs för att de skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Å andra sidan måste hjälpen avpassas så, att den inte hindrar barnens utveckling till ökad självständighet. Det är skolöverstyrelsen som har högsta tillsynen över undervisningen av psykiskt utvecklingsstörda och de omsorger som behövs i samband med denna. I tillsynen ligger att följa och stödja verksamheten i särskolan och ta in de uppgifter som behövs för att följa arbetet i särskolan. Tillsynen kan fullgöras på olika sätt, bl.a. genom överläggningar med huvudmännen, genom allmänna råd eller genom inspektion. Interpellanten tar upp frågan om en viss komplettering av det nyligen lagda förslaget till ny skollag . Margöé Ingvardsson har väckt en motion med samma innehåll med anledning av propositionen. Förslaget till ny skollag behandlas för närvarande i utbildningsutskottet, och jag är inte beredd att föregripa utskottets ställningstagande. 1. Hur tvingande är omsorgslagens omvårdnadsansvar för huvudmannen när det gäller ansvaret att anställa tillräckligt antal elevassistenter för elevernas behov i särskolan? 3. Har regeringen någon uppfattning om huruvida liknande missförhållanden finns inom särskolan på andra håll i landet? 4. Finns det skäl att komplettera förslaget till ny skollag med bestämmelser om skyldighet för huvudman att svara för tillräckligt antal elevassistenter för att möjliggöra undervisning i särskolan?

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag har ställt fyra frågor, men de tre första frågorna kommenteras över huvud taget inte i svaret. Den sista frågan avfärdas med att ministern inte vill ge uttryck för någon mening med hänvisning till att frågan skall utskottsbehandlas i samband med en motion. Bakgrunden till min interpellation är de förhållanden som råder inom särskolan i Helsingforss län. Fyra elever som enligt omsorgslagen borde ha fått undervisning i särskola har under hösten varit utestängda från undervisning på grund av bristande resurser. Jag vill påpeka att det inte är föräldrarna som har hållit sina barn hemma med hänvisning till att det har varit dåliga resurser, utan det är skolan som har vägrat ta emot barnen med hänvisning till att man inte har tillräckliga resurser. Ännu är inte skolsituationen tillfredsställande löst för de här barnen. Två av barnen har fortfarande ingen undervisning. Men även för barn som har placerats i särskola är situationen i många fall oacceptabel. Ett exempel: I en klass skall en lärare och en elevassistent svara för vård och undervisning av fem barn, varav fyra är helt beroende av rullstol. Skollokalerna är inte handikappanpassade. Det saknas automatiska dörröppnare, och det är långa korridorer. Personalen — två personer — skall alltså fem eller sex gånger om dagen dra fyra rullstolar fram och tillbaka. I den här klassen handlar det inte om undervisning. Det handlar inte heller om barnpassning — det är förvaring. Det är helt klart att huvudmannen i det här fallet inte har fullgjort sina skyldigheter. I min interpellation har jag hänvisat till de här förhållandena. Det är ju inte ovanligt att man i en interpellation hänvisar till en konkret situation. Det gör man inte för att man vill ha en debatt om de enskilda fallen, utan man vill väcka en principiell diskussion. Och det är just vad jag vill göra i det här fallet. Jag vill väcka en diskussion om omsorgslagens omvårdnadsansvar och om myndigheters ansvar och deras möjligheter att ingripa mot uppenbara missförhållanden. Om fyra icke handikappade elever skulle utestängas från vår vanliga grundskola på grund av bristande resurser, skulle det knappast få fortgå under en hel hösttermin utan uppmärksamhet från massmedia och myndigheter. Jag tycker att bristen på uppmärksamhet när det gäller förhållandena i särskolan i Helsingforss län gör det berättigat att ställa frågan hur det ser ut med särskolan i landet i övrigt. Är det fler barn som är utestängda? Eller är det något speciellt här i Helsingforss län? Den frågan tigs bort helt och hållet i svaret, och jag undrar därför om ministern och departementet har någon kännedom om hur förhållandena är i särskolan i det här landet. Jag vet att ministern är förhindrad att diskutera enskilda fall. Men när den ytterst ansvarige för ett visst område — och det måste väl ändå vara ministern — får kännedom om uppenbara missförhållanden, finns det då ingen möjlighet att ingripa utan att man börjar tala om ministerstyre? Har inte ministern befogenhet att uppdra åt i det här fallet SÖ att vidta åtgärder också om det rör sig om enskilda fall? Om inte den möjligheten finns, måste det väl vara en stor brist och kännas djupt otillfredsställande? Jag vill avslutningsvis fråga ministern: Är omsorgslagens omvårdnadsansvar tvingande, eller är det så att omsorgslagen bara gäller i ekonomiskt goda tider? Kan man vifta bort den med hänvisning till att man först måste få budgeten att gå ihop?
Herr talman! Jag skall litet mer direkt diskutera de frågor som Margé Ingvardsson har ställt. Det som är tvingande i omsorgslagen är att meddela utvecklingsstörda elever undervisning och att göra det enligt gällande läroplan. De åtgärder som behöver vidtas för att detta skall kunna ske är en följd av det åliggande som gäller för landstingen. Som jag ser det blir då behovet av omvårdnad en sak som får ställas mot den enskilde elevens behov och egentligen ingenting annat. Det är den principiella synen på frågan, som jag också har uttryckt i mitt svar. En annan sak är att man då får avväga elevassistansen så att undervisningen fungerar och samtidigt den träning till ökad självständighet som eleven behöver också fungerar. Beträffande åtgärder med anledning av situationen i Tyresö-Haninge, som den andra frågan gäller, har jag redan slagit fast att jag inte kan diskutera enskilda fall. Men jag har inhämtat att tillsynsmyndigheten — i det här fallet länsskolnämnden —- är inkopplad på fallet. Jag förutsätter följaktligen att man i det arbetet rapporterar vidare till skolöverstyrelsen eventuella iakttagelser som behöver föras vidare. När det gäller liknande förhållanden i andra landsting har det inte kommit till min kännedom att det just nu finns diskussioner av detta slag någon annanstans — det är svaret på denna fråga. Beträffande en komplettering av skollagen har jag inget annat svar att ge än att vi får avvakta utbildningsutskottets diskussioner. I det sammanhanget kan det vara bra att den här interpellationsdebatten hållits och vi på det sättet ytterligare kan belysa de olika aspekterna på denna problematik.

Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen och tolkar den så att omsorgslagens omsorgsansvar är bindande för huvudmannen. När det gäller behovet av assistenter för dessa barn säger ministern att man skall göra en avvägning i fråga om hur mycket hjälp de behöver och att man inte skall hindra dem i deras utveckling mot självständighet. Men om skolan uppger att man inte kan ta emot fler elever därför att man inte har tillräckligt med elevassistenter, måste ju behovet i detta särskilda fall inte vara tillgodosett. Och när huvudmannen — i det här fallet ett landsting i Helsingforss län — som svar till föräldrarna säger att man önskar att man hade pengar till fler assistenter men tyvärr saknar resurser och därför inte kan tillsätta fler assistenter, då frångår ju huvudmannen sitt ansvar. Frågan är: Vilka sanktionsmöjligheter finns det? Vad kan myndigheterna på övergripande nivå göra? Det är riktigt att länsskolnämnden är inkopplad, men frågan är alltså: Vad leder det till? Landstinget har nyligen gett svaret att situationen nu har ordnats tillfredsställande för dessa fyra barn — men det stämmer inte med de faktiska förhållandena, eftersom två av barnen fortfarande är utan undervisning. Då undrar jag: Vad blir nästa steg? Det finns ju ingen automatisk koppling mellan länsskolnämnden och skolöverstyrelsen, utan skolöverstyrelsen måste ha en anmälan från något håll för att kunna gå in och vidta åtgärder. Denna anmälan kan komma från någon skolmyndighet, från föräldrar eller från annat håll. Det är inte otänkbart att en sådan anmälan kan komma från ministerhåll. Givetvis är min avsikt med den här interpellationen att få ett ingripande från ministern med ett förslag till åtgärder när det gäller SÖ i de aktuella fallen.
Herr talman! Innebörden av en sådan förvaltningsordning med tre olika nivåer — stat, landsting och kommun — som vi har i vårt land är att var och en svarar för sitt område enligt de lagar som gäller. Jag vill upprepa att det inte är något tvivel om att omsorgslagen ger landstingen skyldighet att anordna undervisning och att följa den läroplan som finns för utvecklingsstörda barn. Det är svaret på Margö Ingvardssons fråga på denna punkt. Staten har möjlighet att ingripa genom den tillsynsmyndighet som finns. Skulle tillsynsmyndigheten uppdaga klara missförhållanden är det en viktig iakttagelse för landstingspolitikerna i det berörda landstinget att man i så fall inte följer de lagar som har stiftats. Jag uppfattar rättsläget på det sättet att frågan då, med den bakgrund som tillsynen har gett, får tas upp i det aktuella landstinget.

Herr talman! Finns det inte några möjligheter att tillgripa sanktioner mot huvudmän som inte följer lagarna? Föräldrarna har inga sanktionsmöjligheter. Det står i skollagen att vårdnadshavare som undanhåller sina barn från skolgång kan åläggas straff av ett eller annat slag. Barnen kan också tvångshämtas till skolan. Men det finns inget som ger föräldrarna några maktmöjligheter när myndigheterna förvägrar deras barn att gå i skola. Då måste det vara fel någonstans.

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att lösa de finansiella frågorna när det gäller att snabbt utöka vårdresurserna i anslutning till aidsepidemin. Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att häva den svåra bristen på vårdplatser inom missbrukarvården. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Sjukdomen aids är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Smittan i vårt land är dock ännu begränsad till vissa grupper av befolkningen. Narkomanvården har kommit i blickpunkten under senare tid till följd av den snabba spridningen av HTLV 3-smitta bland heroinmissbrukarna i Helsingforss län. De personer som intravenöst missbrukar narkotika är den grupp som löper störst risk att bli smittade. Smittspridningen inom narkomangruppen sker huvudsakligen genom blodkontakt när samma injektionsspruta används av flera personer. I slutet av oktober hade det rapporterats 37 fall av aids i Sverige. Av dessa fall har 19 avlidit till följd av sjukdomen. Det finns ännu inget fall av aids bland narkotikamissbrukarna. Däremot har ett femtontal fall av förstadier till aids bland narkotikamissbrukare konstaterats på Roslagstulls sjukhus i Helsingfors. Tjänstemän vid socialdepartementet och socialstyrelsen har sammanställt en rapport om situationen inom narkomanvården i storstadsområdena. Av rapporten framgår att aidsepidemin har fått fäste bland heroinmissbrukarna i Helsingforss län. Som Rosa Östh har nämnt i interpellationen är 40 Zo av de heroinmissbrukare som testats vid narkomanvårdsenheterna på Sabbatsbergs och Huddinge sjukhus smittade med HTLV 3-virus. Smittan har också spritts till personer som intravenöst missbrukar centralstimulerande medel, även om det hittills endast rör sig om ett fåtal fall inom denna grupp. I rapporten konstateras att det bästa sättet att förhindra en snabb spridning bland narkotikamissbrukare är en effektiv narkomanvård. Målet måste vara att nå alla personer som intravenöst missbrukar centralstimulerande medel med provtagning, avgiftning och behandling. Vidare konstateras i rapporten att narkomanvården i Helsingforssområdet i dag inte har de resurser som krävs för att förhindra en fortsatt spridning av HTLV 3-smitta bland narkotikamissbrukarna. Inom Göteborgsoch Malmöområdena har ännu inte konstaterats några fall av HTLV 3-smitta bland narkotikamissbrukarna. Det är dock sannolikt att smittan når dit inom kort. Av rapporten framgår att bristerna inom narkomanvården i storstadsområdena främst rör den uppsökande verksamheten och resurserna för avgiftning och krisstöd. Rapporten behandlades vid aidsdelegationens sammanträde den 3 oktober. Aidsdelegationen delade uppfattningen att narkomanvårdens läge i storstadsområdena är starkt oroande. Delegationen delade också bedömningen att målet måste vara att med provtagning, avgiftning och behandling nå alla som intravenöst missbrukar centralstimulerande medel. Vidare beslöts att skyndsamt inleda överläggningar med företrädare för socialtjänsten och hälsooch sjukvården i de tre storstadskommunerna om åtgärder för att begränsa spridningen av HTLV 3-smitta bland narkotikamissbrukare. Frågan skall på nytt behandlas i den referensgrupp med företrädare för de tre storstäderna som delegationen har tillsatt. Jag har nyligen träffat förträdare för hälsooch sjukvården och socialtjänsten i Helsingfors och Malmö. I mitten av denna månad kommer jag att träffa företrädare för Göteborgs kommun. Landstingsförbundet har som en direkt följd av aidsdelegationens ställningstaganden i en skrivelse uppmanat landstingen att omedelbart ta itu med arbetet att samordna de förebyggande insatserna i hälsooch sjukvården med socialtjänsten, polisen, kriminalvården och de frivilliga organisationerna för att bekämpa spridningen av aidsepidemin bland dem som intravenöst missbrukar centralstimulerande medel. Enligt Landstingsförbundet måste resurser omgående sättas in för att spåra upp alla missbrukare och erbjuda dem provtagning, avgiftning och behandling. Som direkt svar på den fråga Rosa Östh har ställt i interpellationen vill jag framhålla att ansvaret för missbrukarvården i första hand åvilar kommuner och landsting. Staten lämnar bidrag till denna verksamhet. Enligt den överenskommelse som träffats mellan staten och de båda kommunförbunden uppgår bidraget till 810 milj.kr. för år 1986. Dessutom utgår statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen, som enligt hälsooch sjukvårdslagen har det samlade ansvaret för hälsooch sjukvården. De sammanlagda ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen beräknas till drygt 11,4 miljarder kronor för vartdera åren 1985 och 1986. De problem som Göte Jonsson tar upp i sin interpellation behandlas också i den nyss nämnda rapporten från socialdepartementet och socialstyrelsen. Av den framgår att det för närvarande inte är någon brist på behandlingshemsplatser för frivillig vård i storstadsregionerna. Däremot saknas i stort sett särskilt anpassade resurser för vård av narkotikamissbrukare enligt LVM, dvs. lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Även bortsett från aidsfrågan måste behovet av s.k. LVM-platser uppmärksammas. Efter huvudmannaskapsreformen år 1983, då statens ansvar för nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårdsskolor togs över av kommuner och landsting, har det skett stora förändringar. En avsikt med reformen var att ändra inriktningen av vården till mer öppenvård. Men samtidigt påtalas från flera håll att det råder brist på vårdplatser. Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av platser för missbrukare som behöver särskilt noggrann tillsyn enligt 18 § LVM. Antalet sådana platser har i stort sett halverats på drygt två år. På många håll saknas Särskilt svårt anser många att det har varit att placera narkotikamissbrukare. Bl.a. har länsstyrelsen i Malmöhus län skrivit till landstinget och Kommunförbundets länsavdelning och framhållit att frågan måste lösas snarast för att kraven i lagstiftningen skall kunna uppfyllas. Vidare har JO efter en anmälan påtalat att LVM i praktiken sätts ur kraft om bristen på platser gör att placeringen inte kan verkställas. Jag anser det vara mycket allvarligt om möjligheterna att tillämpa lagen skulle sättas ur spel på detta sätt. I sammanhanget bör nämnas att en viss utbyggnad pågår. Helsingforss kommun har fattat beslut om att inrätta 20 LVM-platser för narkotikamissbrukare. Göteborgs kommun har beslutat att inrätta 8 platser. Dessutom finns planer för några platser i Malmö. Socialstyrelsen har i en skrivelse till regeringen tagit upp frågan om behovet av LVM-platser. Det måste enligt styrelsens mening ingå i huvudmännens ansvar för planeringen av institutionsvården att tvångsintagna patienter skall kunna placeras på hem där den efterfrågade vården kan ges. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Såvitt jag förstår gör Gertrud Sigurdsen ungefär samma bedömning som jag av läget och också av vad som behöver göras, men hon drar uppenbarligen inte riktigt samma slutsatser som jag om hur det skall ske. Sjukdomen aids drabbade oss i Sverige helt överrumplande. Här fanns inga förberedelser och mycket liten kunskap. Att det då uppstod osäkerhet och en viss handfallenhet kan man förstå. Nu vet man emellertid mycket mer. Vad man framför allt vet är att det är oerhört bråttom. Varje dag betyder mycket i kampen för att stoppa smittspridningen, och därför får inga ansträngningar sparas. Ingen vet riktigt hur många som i dag är smittade av viruset HTLV 3. Den senaste beräkningen visade att mellan 4 000 och 5 000 personer är smittade. Av dem kommer statistiskt sett 20 90 att få sjukdomen aids. Man vet också att många av de övriga kommer att få svåra skador på centrala nervsystemet. Statsrådet framhåller i sitt svar att det är de personer som intravenöst missbrukar centralstimulerande medel som löper störst risk att bli smittade. Statsrådet pekar också på en rapport enligt vilken man kommit fram till att det bästa sättet att förhindra en snabb spridning är en effektiv vård av narkotikamissbrukare, men att man i Helsingforssområdet i dag inte har de resurser som behövs för att förhindra en fortsatt spridning av smittan. Detta är precis det som jag har sagt i min interpellation. Det är ju fortfarande så, efter flera månader, att förtvivlade människor som söker hjälp för att komma ifrån sitt narkotikamissbruk avvisas vid sjukhusen, även de som redan är smittade. De rekommenderas att använda egen toalett och egna handdukar, men de får ingen hjälp med att bli av med sitt narkotikaberoende. För varje dag ökar därför antalet smittade. För varje dag ökar risken för att nya grupper dras in — inte minst med tanke på att många män tydligen inte drar sig för att fortsätta att utnyttja prostituerade, trots att det är känt att flera av dessa är smittade. Hur kommer man för resten till rätta med de här männen? Den frågan är värd en historia för sig. Gertrud Sigurdsen säger i sitt svar att aidsdelegationen har beslutat att skyndsamt inleda överläggningar med företrädare för socialtjänsten och hälsooch sjukvården i de tre storstadskommunerna om åtgärder för att begränsa spridningen av HTLV 3-virussmittan bland narkotikamissbrukare. Det är bra — det är precis vad jag menar att man borde ha gjort långt tidigare. Men sedan säger socialministern att det i första hand åvilar kommuner och landsting att ta ansvar för missbrukarvården. Ja, visst är det så. Men är det kommuner och landsting som i första hand har ansvaret för att stoppa spridningen av aids? I nuvarande situation är det nödvändigt att frigöra sig från det traditionella synsättet när det gäller frågan om vem som skall göra vad. Det finns inte tid till att bolla ansvarsfrågan mellan olika myndigheter, mellan olika sjukhus, mellan kommuner, landsting och staten. Det här är en fråga som angår oss alla. Således måste staten ha ett övergripande ansvar. Jag vill därför ställa följande fråga till socialministern: Är det alldeles otänkbart, socialministern — om det nu vid de aviserade överläggningarna skulle komma fram att det är pengar som fattas, framför allt i Helsingforssområdet — att föreslå regeringen att extra statliga medel satsas? Det belopp som det kan bli fråga om är ju ändå så oändligt mycket mindre än den kostnad för samhället som blir följden av ett stort antal utvecklade aidsfall. En fråga till: Finns det fler anledningar — förutom bristen på ekonomiska resurser — till att det dröjer med tillskapandet av vårdmöjligheter? Kan det vara så, att man har olika uppfattning om vårdideologin? Diskuteras t.ex. någon annan form av metadonbehandling än den som innebär att man ansluter sig till Ulleråkersprogrammet?